Herr talman! När 1946 års skolkommission började sitt arbete hade vi ett relativt fåtal ungdomar som avlade realexamen och ett ännu mindre antal som avlade studentexamen. I skolkommissionen var alla partier fullständigt överens om att vi skulle försöka skapa en ny skola som i varje fall i görligaste mån skulle ge samtliga ungdomar ett mått av kunskaper som i det närmaste kunde motsvara realskolans slutmål. Och jag tror, när vi i dag tittar på vår grundskola och det resultat som har nåtts där, att vi kan säga att vi i stort sett har lyckats med den uppgiften. Jag vågar inte sia om framtiden, men det kan tänkas att vi om några år flyttar fram positionerna så till vida att vi är lika överens om att vi vill nå ett allmänbildande slutmål som i det närmaste motsvarar studentexamen. Jag hoppas på att utvecklingen skall gå i den riktningen. Men varje tid har sina problem och det är, i dag i varje fall, mycket svårt att säga tidpunkten när vi skall nå dithän. Dessutom vet vi att vi har ungdomar — vuxna med för resten — med mycket olika intelligenskvot. Vad vi skulle önska för alla är kanske inte möjligt. Jag minns mycket väl när vi började 1952 års yrkesskoleutredning. Då låg yrkesskolan i sin linda, och även då var vi inom samtliga partier överens om att vi skulle slå ett stort slag för yrkesutbildningen. Vi satte oss före som ett tioårsmål att fördubbla antalet yrkesskoleelever. Det visade sig att verkligheten var underbarare än så. Redan efter fem år hade vi nått det utsatta målet, och det var vi naturligtvis enbart glada över. Vi skrev i vårt betänkande att om det skulle visa sig gå fortare än vi förutsett på det här området så hade vi givetvis ingenting att invända mot det utan tvärtom. Vi i statsutskottets andra avdelning har haft tillfälle att besöka en rad olika länder och studera deras skolväsende. Utan att förhäva oss måste jag säga att vi med en känsla av stolthet och glädje kunde konstatera att vårt land ligger — jag vill inte säga på toppen men i varje fall i dess närhet vad det gäller vår utbildning på olika områden. Detta har skett relativt snabbt. Det är kan vi säga under de senaste 15—16 åren som denna revolution har ägt rum. Jag vill intyga att många goda krafter har hjälpt till på detta område. Vi har fått impulser från olika håll, och i statsutskottets andra avdelning har vi försökt att se nyktert och sakligt på frågorna. De flesta av ledamöterna där har samtidigt varit engagerade ute i kommunernas skolväsende, i landstingens yrkesutbildningsväsende osv. Det har gjort att vi har kunnat säga att vad Kungl. Maj:t har skrivit i propositioner och vad statsutskottet har åstadkommit i form av utlåtanden inte har varit skrivbordsprodukter, utan har grundats på en saklig verksamhet som vi allesammans har varit glada över att ha kunnat rekommendera. I dag står vi åter inför en ny skolfrågas lösning. När vi nu har lyckats bli ense i utskottsavdelningen, så anser åtminstone jag att det enbart är glädjande. Jag vill emellertid förutskicka att det här inte är den sista milstolpen. Jag är övertygad om att ni som sitter kvar i riksdagen om några år kommer att få nya utvecklingsförslag, och det måste ju vara på det sättet. Vi har inte en gång för alla fastslagit denna skolreform utan har, som jag gärna vill uttrycka det, en rullande skolreform. Jag hoppas att den kommer att rulla många år framöver. Den i sin tur måste vara grundad på de erfarenheter som vi har fått under årens lopp. Jag vill inte undanskymma att jag är litet orolig för yrkesutbildningen, dock inte som sådan. Men det har tidigare från denna talarstol sagts att det finns många små företag som inte kan fullfölja en yrkesutbildning. Verkstadsägaren själv har t.ex. inte fått någon egentlig yrkesutbildning. Han har inte råd att anskaffa lärare osv. Han har kanske inte råd att anlita konsulenter av olika slag, vilket gör att han måste förlita sig på att han, när ungdomar kommer till honom från våra yrkesutbildningsanstalter, skall kunna sätta dem i praktiskt taget vilket arbete som helst inom sitt område. Det är i det avsnittet som jag är litet orolig. Jag unnar alla elever en så god teoretisk utbildning som möjligt, men alla vi som har sysslat med och fortfarande sysslar med dessa frågor är verklighetstrogna.

Därför tror jag att det är ett gemensamt intresse för oss att se till att även dessa ungdomar får en så god utbildning som möjligt. Det bör dock inte skymma framtidsmålet, den allmänbildningsgrund som jag nyss talade om. Jag hoppas att vi så småningom skall nå det resultatet att vi kan säga att alla våra ungdomar efter måttet av sin förmåga att ta emot undervisning har fått en så god teoretisk utbildning som det över huvud taget har varit möjligt att ge dem. Herr talman! Jag ber att få tacka mina kamrater från andra avdelningen för de vänliga orden. Jag kan säga detsamma om dessa kamrater. Vi har alltid försökt att göra en grundlig undersökning. Vi har framför allt frågat oss: Hur kommer detta beslut att verka ute i samhällslivet? Vi har varit angelägna att förvissa oss om det, genom att kalla upp sakkunniga och expertis på olika områden och försöka att ta reda på hur de ansett att detta kommer att verka. I praktiskt taget alla viktigare frågor har vi anlitat den möjligheten, och jag tror det har varit av utomordentligt stort värde. För egen del hoppas jag att denna i och för sig stora skolreform nu skall kunna vara till fördel för våra ungdomar, som vi önskar det allra bästa. Ofta skrivs det i våra tidningar hur dessa ungdomar knarkar och bär sig illa åt, men »hälsan tiger still». Man skriver och talar inte så mycket om de hundratusentals ungdomar som sköter sig utmärkt, som vill förkovra sig, genom utbildning, vill föra fram de kunskaper de fått undan för undan.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

Herr talman! Vi skall nu gå att behandla en fråga som är av mycket stor betydelse. För vårt land är utlänningsproblemet i stort sett nytt, relativt sett åtminstone. Det har uppkommit efter andra världskriget. Visserligen började vi få ett invandringsöverskott redan på 1930-talet, men det var först under och efter andra världskriget som invandringen började ta större fart. Som det nu ser ut förefaller det som om det finns anledning räkna med att det nuvarande förhållandet kommer att fortfara under en överskådlig framtid. Inrättandet av permanenta anordningar för utlänningsfrågornas behandling förefaller under sådana förhållanden vara riktigt. Hittills har dessa frågor skötts av utlänningskommissionen vilken till sin organisation och i fråga om personalens anställningsförhållanden haft karaktären av ett provisorium. Även om man anser att huvudlinjen i internationellt samarbete skall vara att skapa förutsättningar för ett fritt folkutbyte, är det nödvändigt med en kontroll av invandringen. En ohämmad, okontrollerad invandring kan skapa stora problem.

Vi har också klart för oss att den omfattning i vilken utlänningar skall tilllåtas invandra i vårt land bestäms av olika faktorer, i nuvarande läge framför allt — men inte uteslutande — av arbetsmarknadsläget. Därjämte har naturligtvis tillgången på bostäder och därmed möjligheterna att bereda tillfredsställande sådana åt de invandrade, möj ligheterna att ge invandrarna utbildning samt möjligheterna att bereda dem en tillfredsställande hälsooch sjukvård också sin vikt. Vi har vidare klart för oss att betydande insatser måste göras för att underlätta de invandrades anpassning till det svenska samhället. Det är en viktig uppgift. Men samtidigt bör man också försöka att inom ramen för en anpassning till det svenska samhället tillfredsställa de invandrades önskan att bevara något av sina kulturella och religiösa traditioner och sin etnologiska egenart. I våras tillsattes en kommitté för att närmare utreda vad man kan göra för att underlätta utlänningarnas anpassning här i landet. Den kommittén har en mycket viktig uppgift, och jag hoppas att den inte skall behöva alltför lång tid för att fullgöra den uppgiften. Kommittén skall emellertid finna lösningar som kan stå sig för lång tid framåt, och den bör därför naturligtvis grundligt penetrera sitt ämnesområde och inte komma med några förhastade förslag. Att vi i stort är överens om de riktlinjer som propositionen anger för den svenska utlänningspolitiken vill jag gärna understryka. Det finns visserligen tre reservationer fogade till statsutskottets utlåtande, och det kan ju tyda på att kritiken har varit svår, men det rör sig om små detaljer. Till en del kan man kanske tala om nyanser i uppfattning och uttryckssätt. Jag skall inte här närmare gå in på de allmänna principer som behandlas i propositionen och i utskottsutlåtandet. Det finns ingen anledning att göra det, och det vore väl dessutom föga uppskattat i dessa bråda avslutningsdagar. En princip i propositionens förslag är att de invandrare som söker arbetstillfällen här skall ha arbetstillstånd redan innan de kommer in i landet. Det är ju så redan nu. Det är alltså ingenting nytt, men det återkommer i propositionen. Det finns visserligen stora undantag från det kravet. Sålunda gäller det inte för invandrare från de nordis ka länderna och inte för anställning i husligt arbete. Det gäller inte heller för den person som får anställning som torvarbetare, dock icke i befälsställning eller med förvaltningsuppgifter. Det sista är ju alldeles uppenbart en förlegad bestämmelse från krigstidens svårigheter med bränsleförsörjningen, och den bör naturligtvis, som fru Kristensson i andra kammaren har föreslagit i en motion, tagas bort. Utskottet förutsätter också att vid en översyn som fortlöpande bör göras av utlänningskungörelsen otidsenliga bestämmelser skall utmönstras. Jag uppfattar den skrivningen så att motionen i realiteten har blivit tillstyrkt. Kravet på arbetstillstånd gäller inte heller s.k. montagearbetare, som är här för särskilt korttidsarbete. Jag skall komma tillbaka till dem om ett ögonblick. Man kan naturligtvis diskutera om det är riktigt att den person som vill slå sig ner här för att söka arbete måste ha arbetstillstånd i förväg. Den utlänning som redan befinner sig här i landet beviljas endast i undantagsfall arbetstillstånd. Föreskriften kan naturligtvis bereda vissa svårigheter och olägenheter. Den utesluter i princip att den tilltänkte immigranten i förväg orienterar sig om förhållandena här i landet, om situationen på den arbetsplats han vill komma till och om det över huvud taget kan vara möjligt för honom att trivas i det nya landet. Allt detta innebär, såvitt jag kan bedöma det, avsevärda olägenheter. Föreskriften är naturligtvis särskilt anpassad för kollektiv invandring; för organiserad överföring av arbetskraft som det opersonliga och — som jag tycker — ganska hjärtlösa uttrycket låter. Den är väsentligt mindre anpassad för den individuella invandringen. Men jag tror ändå trots allt att det är nödvändigt med denna princip för att man skall kunna leda invandringen i de organiserade former som är nödvändiga i en situation då invandringen är stor och då önskan att in Ang. utlänningspolitiken, m.m. vandra i landet kommer från ett ännu mycket större antal personer. Jag behöver inte närmare utveckla de närmare skälen härför. Jag tror att var och en vid närmare eftertanke måste konstatera riktigheten av denna bedömning i det läge som nu är aktuellt trots att man kan säga att den strider mot det sätt på vilket man helst skulle vilja se att förhållandena var ordnade. Det finns som sagt en grupp av undantag, och jag skall nu stanna ett ögonblick inför det som gäller för vissa korttidsanställningar i landet. För en tid av 14 dagar behöver montör eller teknisk instruktör, som styrker att han har att utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller reparation av maskiner eller dylikt, s.k. montagearbete, inte arbetstillstånd för denna tidsperiod. Ett strikt tillämpande av denna bestämmelse kan leda till orimliga konsekvenser. I Sverige tillfälligt inrest serviceoch reparationspersonal hinner kanske inte fullborda sitt arbete inom 14-dagarsperioden till följd av oförutsedda tekniska hinder, t.ex. att en långtradare med reservdelar kört i diket och inte kommit fram i rätt tid. Den personalen måste då ha arbetstillstånd för att kunna fullborda uppdraget. Emellertid skall sådant tillstånd meddelas före inresa, varför personalen egentligen måste resa tillbaka till sitt hemland för att söka tillstånd och återvända när tillståndet lämnats. Det är uppenbart opraktiskt och dessutom kostnadshöjande. I själva verket blir det ju orimliga förhållanden om detta skall skötas strikt enligt föreskrifterna. Den i vårt land angivna tidsfristen på 14 dagar för dessa arbeten är internationellt sett mycket kort. Jag kan inte säga bestämt, men jag har hört att man i Tyskland har en så lång tid som två år. I England har man tolv månader och i Finland tre månader. Tidsfristen i Sverige är alltså påtagligt kortare. Saken har också väckt irritation utomlands och föranlett en diplomatisk hänvändelse från Tyskland, ett ärende som Ang. utlänningspolitiken, m.m. fortfarande är under behandling. Förhållandet har naturligtvis också betydelse handelspolitiskt, ur konkurrenssynpunkt. Vi pekar på detta förhållande i reservation 1 och hemställer även i en reservation till andra lagutskottets utlåtande nr 73 i denna fråga att Kungl. Maj:t skall i positiv anda pröva önskemålet om en förlängning av 14-dagarsperioden. Reservation 2 behandlar en detalj som gäller den individuella invandringen. Departementschefen förutsätter att generella ställningstaganden väsentligen skall användas vid beviljandet av arbetstillstånd. Generella ställningstaganden har dock sin största betydelse vid kollektiv invandring. Då det gäller individuell invandring kan generella ståndpunktstaganden inte sällan leda till icke önskvärda konsekvenser. En arbetssökande presumtiv invandrare kan i realiteten ha anställningsavtal klart med svensk arbetsgivare men ändå av de nu gällande reglerna hindras att tillträda anställningen, trots att arbetsgivaren i det speciella fallet har stora svårigheter att tillgodose sitt behov på den svenska arbetsmarknaden. Möjligheterna att anställa en person under sådana förhållanden överensstämmer med den s.k. europeiska arbetskraftsstadgan, som Sverige har biträtt både på sin tid i OEEC och senare även i OECD:s råd. Vi har i reservationen påpekat att arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna bör få ett reellt medinflytande även i dessa frågor. Det synes vanligen ha skett så att arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren tillfrågats, medan däremot arbetsgivarorganisationen mera sällan blivit tillfrågad i saken. Vi anser också att ställningstagandet bör ske med beaktande av omständigheterna i det särskilda fallet och hoppas att man på så sätt skall kunna undgå att enskilda personer kommer i kläm på grund av generella ställningstaganden. som i någon mån berör organisationen av den centrala utlänningsmyndigheten. Den föreliggande propositionen ger endast allmänna riktlinjer beträffande denna myndighets uppgifter och organisation. Vi vill peka på önskvärdheten av att det skapas en regional kurativ verksamhet, och vi gör det särskilt med hänsyn till att synbarligen vissa personer som söker fristad här inte har kunnat utveckla de verkliga skälen för sin önskan. Det har hänt att de har blivit förpassade, trots att man kunde inse att återvändandet till deras hemland skulle kunna medföra en bestraffning, alldenstund de hade utrest utan tillstånd. Konkreta exempel härpå har relaterats.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

Herr talman! Jag kan i väsentliga delar instämma i vad herr Kaijser har sagt. Det statsutskottsutlåtande som föreligger ger besked om att utskottet i stort sett har varit enigt i fråga om de huvudlinjer som propositionen innehåller. Jag vill här bara göra några mera principiella allmänna kommentarer i den fråga som vi diskuterar. Sverige var i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet ett emigrationsland. Nu har bilden förändrats, och nu är Sverige ett invandrarland. Invandringen har fått en sådan omfattning att den påkallar särskild uppmärksamhet, i vissa fall lagstiftningsåtgärder. Det torde inte finnas några bestämda siffror på antalet utlänningar i Sverige, men enligt uppgifter som jag har sett räknar man med att antalet för närvarande uppgår till cirka 500 000. En stor del av dessa har givetvis kommit från de övriga nordiska länderna, särskilt från Finland, men även från de sydeuropeiska länderna har vi numera en betydande invandring. Frågan om invandring till Sverige från andra länder är säkerligen inte något övergående problem. Rörligheten över gränserna, en alltmer integrerad marknad på skilda områden kommer säkerligen att medverka till att problemet inte minskar i omfattning. Till detta kan man också lägga de spänningssituationer som gång efter annan uppstår och som medverkar till att större eller mindre grupper flyr från det land där de ursprungligen hör hemma för att söka tillflykt och utkomst i andra länder. Krisen i Ungern år 1956 lika väl som utvecklingen i Tjeckoslovakien är ett par näraliggande exempel som vi alla känner väl till. När vi i utskottet har behandlat propositionen om utlänningspolitiken har vi i stort sett kunnat ena oss om det framlagda förslaget. De reservationer som föreligger är måhända inte alltför väsentliga i sammanhanget. Även om vi är tämligen eniga om att vi inte kan undvara bestämmelser som i någon mån reglerar invandringen, inte minst med hänsyn till invandrarna själva, är det väl samtidigt klart att just tillämpningen av utfärdade föreskrifter och vad som görs vid sidan av gällande bestämmelser har en utomordentlig betydelse. Med andra ord den anda som utmärker vår invandringspolitik. En reglering kommer alltid att kräva undantag. De humanitära skälen måste alltid få ett visst utrymme utöver vad lagens kalla bokstav föreskriver. Den erfarenheten har vi väl haft hittills, och det lär inte bli någon ändring i det avseendet i fortsättningen. När vi nu skall fastlägga riktlinjerna för invandringspolitiken i fortsättningen, är det angeläget att fastslå att dessa riktlinjer skall bilda den ram inom vilken Ang. utlänningspolitiken, m.m. det skall vara möjligt att tillgodose de krav på begränsning av invandringen som i vissa lägen kan vara oundvikliga, men också de krav på humanitet och mänskliga hänsyn som i detta fall måhända är ännu viktigare. Tyvärr har det i åtskilliga fall hittills varit så att myndigheterna först efter påtryckningar i pressen eller opinionsyttringar i andra former bestämt sig för att anse att s.k. humanitära skäl förelegat. Det är nog angeläget att vi kan finna en form och en tillämpning av den officiella invandringspolitiken som gör sådana påtryckningsformer överflödiga. En viktig fråga i sammanhanget är naturligtvis på vilket sätt vi kan hjälpa de utlänningar som kommit till vårt land att anpassa sig till våra förhbållanden, känna trivsel och smälta in i det svenska samhället. På detta område kan vi säkert göra mer än vad som hittills gjorts, och i det avseendet har också såvitt jag förstår många av våra organisationer av skilda slag — både politiska och andra — stora uppgifter att fylla. Massmedia kan även göra en stor insats på detta område, och frågan är om radio och TV har ägnat detta problem den uppmärksamhet som det förtjänar och funnit de rätta formerna för den information och vägledning som dessa media har möjlighet att förmedla. Även om invandringsfrågan rymmer många problem, har den också många positiva drag. Framför allt är det ett intresse för oss själva att de människor som kommer hit kan känna trivsel och samhörighet och på ett naturligt sätt växa in i och anpassa sig till samhället och arbetslivet. Vi har pekat på några av dessa problem i det särskilda yttrande som fogats till utskottsutlåtandet och som jag här vill ytterligare understryka. Den utländska arbetskraften är ju spridd till skilda delar av vårt land. Resurser att ta hand om dessa människor och hjälpa dem till rätta finns inte överallt. Det gäller inte bara dem som har arbete och utkomst, utan kanske framför allt dem som av olika skäl har sökt en fristad här i landet. Det är angeläget att vi skapar resurser, att vi söker bygga upp en regional kurativ verksamhet på det lokala planet för att kunna ge informationer och råd. Jag tror att vi är överens om att vi inte kan klara av en obegränsad invandring, samtidigt som vi torde inse att det ideala förhållandet vore om vi kunde bemästra detta problem utan regleringar och skärpta gränsspärrar. Frågan är om inte åtskilligt skulle kunna göras för att minska behovet av regleringar och föreskrifter genom att i större utsträckning än hitills bygga upp organ för rekrytering och information i utvandrarländerna, för att sprida upplysning och söka ge en korrekt bild av arbetsmarknadsläget och de svårigheter som möter bl.a. i fråga om bostad i vårt land. Det har visat sig att invandringen är konjunkturkänslig, och den som vet att han knappast kan påräkna att få arbete och utkomst i Sverige tvekar säkert att lämna sitt eget land inför sådana utsikter. Huvudlinjen bör alltså enligt min uppfattning vara att driva en invandringspolitik, som genom förebyggande och kurativa åtgärder begränsar behovet av regleringar och lagbundna föreskrifter. Det är en grundläggande liberal tanke att den enskilde individen själv skall kunna bestämma var han skall bo och vistas, att fritt få röra sig över territoriella gränser och att själv få avgöra var han skall söka sin utkomst. Denna grundläggande princip har inte kunnat förverkligas vare sig i vårt land eller i andra länder.

Jag kan bara uttrycka den förhoppningen att de riktlinjer för vår invandringspolitik som vi i dag fastlägger skall kunna bli instrument som gör det lättare att arbeta med detta mål i sikte. Med detta, herr talman, ber jag att få instämma i herr Kaijsers yrkande om bifall till reservation 3 vid det nu föreliggande utlåtandet.

Herr talman! Trots de tre reservationer och det särskilda yttrande som är fogade till det utlåtande vi nu behandlar skulle jag vilja kalla utlåtandet praktiskt taget enhälligt. På alla väsentliga punkter föreligger saklig enighet. Denna enighet är glädjande och särskilt välkommen i dessa frågor. Den allmänna debatten om vår utlänningspolitik har självfallet förts mot bakgrund av bilden av en krympande värld. I den bilden ingår en växande medvetenhet om de internationella frågorna och om det egna landets förpliktelser i internationella sammanhang. Den svenska utlänningslagstiftningen medger i och för sig en helt fri invandring. Lagstiftningen anvisar emellertid också medlen för en generell invandringskontroll. Det ligger i Kungl. Maj:ts hand att avgöra om och i vilken utsträckning en sådan kontroll skall tillgripas. De riktlinjer för utlänningspolitiken som nu förelagts riksdagen innebär inte någon formell förändring av kompetensfördelningen. Däremot innebär de att även riksdagen får ta ansvar för målsättningar och för vilka faktorer som skall beaktas vid utövandet av en generell kontroll. Propositionen har lagts fram — och tillstyrkts — efter en bedömning att en generell kontroll blir nödvändig för nu överblickbar tid. Den opinion som kommit till uttryck i remissvaren på utlänningsutredningens betänkande visar en praktiskt taget enhetlig anslutning till en sådan bedömning. Även med en sådan utgångspunkt lämnas dock spelrum för skiljaktiga uppfattningar om invandringens omfattning och inriktning. De förelagda riktlinjerna utgår från de målsättningar som ligger bakom bedömningen att en generell kontroll blir nödvändig. Dessa är i huvudsak: för det första att invandringen skall kunna samordnas med våra resurser och vår politik på andra områden och för det andra att invandrarna skall ha möjlighet att leva på samma standardnivå som befolkningen i övrigt. Mot den andra målsättningen som sådan har knappast höjts någon röst. Den första målsättningen — som har ett uppenbart samband med den andra — för vidare till frågan hur och på vilka punkter samordningen skall bedömas. Propositionen innebär inte att invandringen låses fast i kvoter, utan att statsmakterna får fatta beslut om på vilka punkter avvägningar skall göras och till vilka förhållanden hänsyn skall tas. Inte på någon punkt föreligger det här skiljaktiga meningar i utskottet. Det är givet att avvägningarna innebär att hänsyn tas till intressen, knutna till infödda svenskar och till dem som har medgivits rätt att invandra. En uppläggning på detta sätt leder emellertid också fram till att ökande resurser på skilda fält ger ökade förutsättningar för ett friare folkutbyte. På så sätt leder invandringspolitikens kontrollsida även i samma riktning som insatserna på det internationella planet. Det slås fast att i rådande sammanhang Sverige även i fortsättningen skall verka för att skapa förutsättningar för ett fritt folkutbyte. Då jag här talat om resurser och politik har avsikten inte varit att överbetona de samhällsekonomiska faktorerna. Tvärtom bör understrykas att starka humanitära inslag ingår och bör ingå i vår utlänningspolitik. Det ligger mycket starka krav på oss att bygga upp även resurserna för invandrarnas inlemmande som medlemmar i deras nya samhälle. Inga gene Ang. utlänningspolitiken, m.m. rella formler kan täcka detta område. Fjolårets riksdag tog ett av utskottet föreslaget uttalande för vidare utredning om anpassningsfrågorna. En utredning har tillsatts. Mot bakgrund därav har utskottet inte gjort några sakuttalanden i anpassningsfrågorna men väl strukit under deras vikt för en väl balanserad och även i sådan mening humanitär invandringspolitik. Utskottet har inte haft något att invända mot förslaget att ett fristående permanent ämbetsverk skall ersätta statens utlänningskommission den 1 juli nästa år. De reservationer som har fogats till utlåtandet inleds med en motiveringsreservation från högerledamöterna i utskottet i fråga om den arbetstillståndsfria tiden för montagearbetare. Utskottets majoritet har nöjt sig med uttalandet att denna fråga liksom hittills bör avgöras av Kungl. Maj:t. Reservanterna har haft samma uppfattning men tillagt att Kungl. Maj:t bör »i positiv anda pröva frågan om en förlängning» av den nuvarande period om 14 dagar för vilken tillstånd inte krävs. Skillnaden är hårfin. Det har upplysts att frågan är aktuell inom Kungl. Maj:ts kansli på grund av en västtysk not i ämnet och att nordiska kontakter tagits. En nordisk enhetlighet bör eftersträvas. Utskottet har inte velat binda Kungl. Maj:t i ett sådant läge. Och utskottsmajoriteten har heller inte på samma sätt som tydligen reservanterna påverkats av synpunkter framförda av Svenska arbetsgivareföreningen. Därmed är — väl att märka — inte sagt att majoriteten är emot en viss eventuell förlängning av tiden. Något yrkande har inte framställts i motionerna, och utskottet saknar därför anledning att konstatera att ett uttalande inte var erforderligt. Ett sådant konstaterande finns däremot i andra lagutskottets utlåtande, som vilar på ett konkret motionsyrkande. Statsutskottets motiv kan dock läsas på samma sätt och eventuellt med tillägget att ett ut talande inte heller är lämpligt vid denna tidpunkt. Den andra reservationen — även den från högerledamöter — avser arbetsmarknadsparternas inflytande på arbetsmarknadsbedömningen i tillståndsfrågorna. Det föreligger enhällig anslutning till departementschefens uttalande, att arbetsmarknadsparternas inflytande inte får minskas. Reservationen avser parternas inflytande vid individuell — inte vid kollektiv — invandring. Enligt majoritetens bedömning har även arbetsgivarorganisationerna möjlighet att utöva inflytande på bedömningen. Vid de fall av individuell invandring som reservanterna torde ha avsett, dvs. när kontakt tas direkt mellan svenska arbetsgivare och en utomnordisk medborgare, tas även hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Majoritetens avståndstagande från reservationens alternativa yttrande är närmast föranlett av att uttrycket skulle kunna misstolkas i efterhand som innebärande någon saklig förändring. Den tredje reservationen har samlat såväl högersom folkpartiledamöterna. Den innehåller i sak ett uttalande om vikten — ur en speciell synpunkt — av regional kurativ verksamhet. Utskottsmajoriteten har sagt att den tillsatta utredningen om invandrarnas anpassning torde få anledning att beröra frågan, och att det därför inte fanns skäl att nu ta upp den till sakbehandling. Utskottsmajoriteten kan lika väl som reservanterna anse att det finns skäl för en regional kurativ verksamhet, både ur den anförda synpunkten och ur flera andra. Det förefaller dock meningslöst att framhålla detta innan vi kan bedöma om dessa skäl, vägda mot andra förhållanden och förslag, kan tala för någon riksdagens åtgärd. Folkpartiledamöterna i utskottet har förenat sig i ett särskilt yttrande. Herr Jacobsson talade nyss om det. I det första stycket i yttrandet konstateras att det bör vara möjligt med en generös tolkning i enskilda invandringsfall. Mot ett sådant påstående har jag inte någon invändning — än mindre som detta måste anses gälla redan i dag. Yttrandets andra och tredje stycken hänför sig till anpassningsfrågorna. Här har majoriteten, som jag redan berört, särskilt betonat vikten av att dessa frågor ges ökat utrymme. Det kan inte tjäna något reellt syfte att medan en tillsatt utredning arbetar »stryka under» vissa mer eller mindre godtyckligt utvalda behov eller »fästa uppmärksamheten på» vissa möjliga lösningar. Yttrandet avslutas med önskemål om avfattningen av de direkta bestämmelserna — troligen främst i en eventuellt omarbetad utlänningskungörelse. Önskemålet är i och för sig bra — inte minst ur den synpunkten att det så väl beskriver just de praktiska svårigheterna. Därför är jag för egen del förvissad om att önskemålet beaktas som en självklarhet inom ramen för den an svarsfördelning mellan statsmakterna och myndigheterna som enhälligt godtagits. Efter denna genomgång av reservationerna och det särskilda yttrandet vill jag än en gång konstatera hur enhälligt utskottets utlåtande är i sakfrågorna. Herr talman, jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har ansett det riktigt att gå upp här efter det att utskottets talesman har redovisat sina synpunkter och innan debatten kanske kommer att röra andra i och för sig viktiga och intressanta delar av förslagen som jag emellertid inte bär huvudansvaret för. Den debatt som vi ägnar oss åt rör sig i allra högsta grad om mänskliga problem, angelägenheter som i första hand gäller människor som har kommit och människor som kommer till oss från andra länder. Men det angår i lika hög grad oss alla som medborgare i detta land. Vi kommer under diskussionen här in på frågor om vår arbetsmarknad och sysselsättningen och därmed om våra försörjningsmöjligheter, den angelägna bostaden, utbildningen, sjukvård och socialvård. Det är därför som det är ytterst tillfredsställanu.c att riksdagen nu — jag tror för första gången — överväger riktlinjerna för vår invandringsoch anpassningspolitik. Jag vill gärna också uttrycka min uppskattning av utskottets behandling av denna fråga och min tillfredsställelse med enigheten kring de väsentligaste delarna av förslagen. De kan sammanfattas i för det första reglerad invandring, för det andra humanitärt betingad invandring och för det tredje: tyngdpunkten i den nya verksmyndighetens arbete skall ligga på anpassningsåtgärder. Vi har nu en hel del erfarenheter att bygga på.

Men vi arbetar enligt tradition på så sätt att vi låter utredningar föregå realbehandling i regering och riksdag. Så har skett också i detta fall. I vår diskussion kring den här viktiga frågan ser vi nu i huvudsak på dagsläget och framtiden. Det kan emel lertid vara på sin plats att erinra om det ibland utomordentligt svåra arbete som utförts genom årtionden på ett — jag vill gärna säga det — i det väsentligaste förtjänstfullt sätt av dem som varit engagerade i verksamheter som har berört utlänningar. Antalet människor av utländsk härkomst som är verksamma i vårt land uppgår, som det sades tidigare från denna talarstol, till inemot en halv miljon. Det är mer än 5 procent av totalbefolkningen. Det torde vara få av oss som inte har en direkt kontakt med invandrare, på arbetsplatsen, som grannar eller annars i det dagliga livet. Jag tror också det finns anledning framhålla att invandrarnas insatser i vårt samhälle har varit värdefulla på många områden. Jag skulle kunna nämna det tusental läkare som har kommit till oss efter kriget. De kom i början av 1950 talet och lämnade ett utomordentligt bidrag till våra möjligheter att klara den sjukvård som vi bedriver i vårt land. Sjukvården har kritiserats därför att vi inte har haft tillräckliga resurser, men jag tror ändå jag vågar fråga: Vad hade vi kunnat uträtta utan dessa läkare? Det har kommit tandläkare och andra grupper av mycket kvalificerade personer, men också de hundratusental som har gått in i vår industri. Låt mig nämna de 70 000 som har kommit från Finland. Ja, det är ju åtskiligt flera, ty många är nu naturaliserade svenska medborgare, men jag tror att vi i dag har 70 000 med arbetstillstånd, vilka vid vissa tillfällen med brist på arbetskraft väl har fyllt de luckor som vi haft och möjliggjort en kontinuitet i vårt produktiva liv. Jag tror inte, herr talman, att någon på allvar kan göra gällande att totalt sett befintligheten i vårt land av ett relativt stort antal människor som kommit till oss från andra länder har varit en belastning — tvärtom. Det är också riktigt och viktigt att öka rörligheten över gränserna och skapa förutsättning ar för människan att bosätta sig i vilken del av världen som helst. Internationalismen som idé har traditionellt haft en stark förankring i vårt politiska liv. Den internationella solidariteten har präglat bl.a. de svenska insatserna inom flyktingarbetet under efterkrigstiden. I dag kommer den till uttryck bl.a. i det svenska engagemanget i den verksamhet som FN:s flyktingkommissarie bedriver. Internationalismen ligger också till grund för de svenska insatserna till stöd för ett friare folkutbyte. Det mest närliggande och påtagliga exemplet är kanske det intima nordiska samarbete som resulterat i den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och det gemensamma nordiska passkontrollområdet. Men, ärade kammarledamöter, det är inte så länge sedan — endast 14 år — som vi introducerade passfrihet. Tidigare hade vi alltså att införskaffa pass innan vi reste över för att hälsa på i Danmark, Norge eller Finland. Jag tror inte att någon kommer att kräva ett återinförande av de restriktioner och begränsningar i resemöjligheterna inom Norden som vi hade tidigare. Ett annat uttryck för den praktiskt politiska styrkan av vår internationella inriktning är vårt aktiva deltagande i arbetet på att stärka utlänningarnas ställning — rättsligt, socialt och ekonomiskt. Resultatet härav är att det nu inte finns några stora principiella skillnader mellan utlänningars och svenska medborgares ställning på en rad väsentliga områden. Jag tror att det är riktigt att säga att internationalismen har kunnat få en så stark förankring och en sådan genomslagskraft i vårt land därför att den har bedrivits i ett organiskt samarbete med våra mål för den ekonomiska och sociala utvecklingen, dvs. den har accepterats. Sambandet mellan våra strävanden på det nationella och på det internationella planet har också varit avgörande då det gällt att lägga fast riktlinjerna för invandringspolitiken. De föreslagna riktlinjerna utgör ett försök till en syntes mellan önskemålet om vidgad jämlikhet, ekonomiskt och socialt, inom ramen för vårt samhälle och strävandena att öka det fria folkutbytet över gränserna. Hittills har det kommit an på förvaltningsmyndigheterna — främst då den centrala utlänningsmyndigheten — att avgöra vad som skall krävas för att få olika tillstånd. Förvaltningsmyndigheterna har därmed kommit att utöva ett väsentligt inflytande över utformningen av vår utlänningspolitik. Detta beror på den karaktär av provisorium som verksamheten hittills har haft. Det är emellertid uppenbart att en ordning som lägger ansvaret för utformningen av politiken på ett så väsentligt område utanför riksdag och regering inte kan accepteras i det långa loppet. Det är ju därför som vi diskuterar en ändring. Riktlinjerna för utlänningspolitiken skall läggas fast av statsmakterna. Därför är det självfallet, herr talman, av utomordentligt värde att kunna konstatera utskottets eniga uppslutning kring de förslag som har lagts. Ingen har hittills ifrån denna talarstol haft någonting att erinra mot de grundläggande, väsentligaste och värdefullaste principerna i de förslag som vi har haft att behandla. Jag tror det är viktigt att detta framhålles, inte minst med hänsyn till att vi alla ute i landet säkert har upplevt opinioner, där man på sina håll har känt en viss tveksamhet inför den invandring som har förekommit, framför allt kanske till en del lokala platser. Man har känt det som en påfrestning. Det skulle naturligtvis vara besvärande om någon eller något politiskt parti skulle engagera sig mot den utlänningspolitik och de riktlinjer som vi nu diskuterar. Att detta inte förekommer och, som jag hoppas, inte heller torde förekomma i den fortsatta debatten i riksdagen är en utomordentlig tillgång, inte minst i det fortsatta arbetet med invandringsoch anpassningsfrågorna. Ett problem, herr talman, i detta sammanhang är invandrarnas anpassning. För ett par år sedan tillsatte vi en arbetsgrupp för invandrarfrågor. Den har under den tid den verkat gjort stora insatser på olika områden för att råda bot på mera framträdande brister i fråga om samhällets insatser för att lösa anpassningsproblemet. Det gäller både invandrarnas problem vid inträdet i ett nytt samhälle och den inhemska befolkningens problem vid kontakten med det nya befolkningsinslaget. Båda sakerna är lika viktiga.

Jag skall naturligtvis inte glömma våra religiösa organisationer. Den arbetsgrupp som har tillsatts har bedrivit sin verksamhet i syfte att söka föra samman olika grupper av invandrare och svenskar för att därmed söka öka förståelsen. Våra kunskaper är emellertid otillräckliga. En huvuduppgift för den utredning om anpassningsproblemen som tillkallades på försommaren blir därför att försöka göra en så fullständig kartläggning som möjligt av dessa problem. På grundval därav skall utredningen lägga fram ett samlat handlingsprogram för samhällets aktiviteter i fråga om anpassningen. Det torde i stort sett råda enighet om att vi på något sätt måste kontrollera invandringens omfattning och inriktning. Vi måste ha en reglerad invandring. Vi skall naturligtvis söka undvika att dessa våra kontrollmedel används i vidare utsträckning än som bedöms såsom absolut nödvändigt. Det är mot den bakgrunden som man får se för slagen i propositionen om förlängning av de tider för vilka tillstånd ges och om större utnyttjande av bosättningstillstånd. Sådana ändringar kan också bidra till att minska den känsla av övervakning som förekomsten av kontroll och tillstånd innebär för invandrarna. Vilka är då de faktorer som mera direkt föranleder behov av att kunna ingripa i och påverka invandringens omfattning och inriktning? En grundläggande faktor är givetvis arbetsmarknadsförhållandena. Den svenska arbetsmarknaden präglas av de speciella och mycket goda relationerna mellan parterna. En snabb strukturomvandling pågår inom näringslivet med många gånger smärtsamma konsekvenser för de enskilda arbetstagarna. Genom aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder söker man i möjligaste mån begränsa omställningsproblemen för de enskilda. Dessa har också stött strukturomvandlingen, som de sett som ett led i strävandena efter bättre inkomstförhållanden. Det är nödvändigt att vi i vår invandringspolitik beaktar detta förhållande. Vi har inte råd med en invandringspolitik som återverkar menligt på förhållandet mellan arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer eller som verkar till arbetstagarnas nackdel. En förutsättning för invandringen måste därför vara att den tillkommer i samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och parterna på arbetsmarknaden. För närvarande har arbetsmarknadens parter det avgörande inflytandet när det gäller att bedöma vilket utrymme som finns på arbetsmarknaden för invandringen. Jag vill betona uttalandet i propositionen att detta avgörande inflytande från arbetsmarknadens parter skall bestå även framgent. Erfarenheterna här är goda. Dessutom påpekas i propositionen att arbetsmarknadsparterna bör sträva efter att försöka göra generella bedömningar så att deras yttrande inte skall behövas i varje särskilt ärende. Huvud syftet med denna rekommendation är att tillgodose befogade önskemål om snabbare handläggning av tillståndsärenden, men det är väsentligt att komma ihåg att det är arbetsmarknadsparterna själva som avgör om det är möjligt och lämpligt att göra generella bedömningar. Någon försvagning av arbetsmarknadsparternas inflytande i arbetstillståndsärenden är det alltså inte fråga om. Tvärtom sägs uttryckligen ifrån att det är arbetsmarknadsparterna ensamma som gör arbetsmarknadsbedömningen i tillståndsärenden. Jag tror att vi därmed har lagt grunden till ett förtroendefullt samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheten och företagarna och fackförbunden. Att situationen på bostadsmarknaden liksom i fråga om resurser för sociala ändamål och undervisning måste tas med i bilden när man tar ställning till frågan om invandringen är också självklart. Invandringen får inte leda till ökade svårigheter att tillgodose behoven för dem som redan finns här i landet. Å andra sidan får den inte heller medföra att invandrarna i verkligheten kommer att sakna möjligheter att åtnjuta en hygglig bostad, undervisning m.m. Ett grundläggande drag i invandringspolitiken måste vara att invandrarna skall leva på med den svenska jämförbar standard. Det gäller såväl i fråga om löner och arbetsförhållanden som i fråga om bostäder och annat. Bara genom en sådan likställighet i standard blir det möjligt att bedriva en effektiv och meningsfull anpassningspolitik som riktar sig till både invandrarna och våra egna medborgare. Med anledning av en del presskommentarer vill jag i detta sammanhang stryka under att de föreslagna riktlinjerna ingalunda innebär att Sverige stänger gränserna för all invandring. Riktlinjerna anger bara vilken inverkan skilda förhållanden skall ha på bedömningen av våra möjligheter att ta emot invandrarna. Finns det förutsättningar för in vandring, så kan och skall också invandring komma till stånd. Någon missuppfattning på den punkten bör inte föreligga. Vad vi hindrar med de regler som vi nu ställer upp är import av arbetslöshet och import av bostadsslum, och det tror jag är utomordentligt viktigt. I den allmänna debatten har det hävdats att vårt asylbegrepp är för snävt. Till detta vill jag först säga att asylbegreppet är internationellt definierat i flyktingkonventionen. Det skulle vara olägligt — jag skulle vilja säga orimligt — att ha ett inhemskt och ett internationellt asylbegrepp med olika innebörd. I verkligheten har emellertid frågan om vårt asylbegrepp begränsad betydelse för möjligheterna att av humanitära skäl få komma in i Sverige. Såsom jag har redovisat i propositionen tillämpar vi beträffande dem som vill komma in i Sverige i praktiken ett väsentligt vidare asylbegrepp än det internationella, och denna tillämpning skall fortsätta. Vi gör oftast ingen formell klassificering av flyktingar i asylfall och andra. Frågan om politiskt flyktingskap får nämligen betydelse huvudsakligen när utlänningen av en eller annan anledning skall avlägsnas från Sverige. Det är först då som frågan om förföljelse i hemlandet ställs på sin spets och kräver ett ställningstagande. För huvuddelen av dem som kommer till vårt land som flyktingar blir ställningstaganden till om det är asylfall i flyktingkonventionens mening därför aldrig aktuella. Låt mig bara ett ögonblick uppehålla mig vid frågan om utländska montagearbetare, eftersom det föreligger en reservation på den punkten. I propositionen redovisas regeringens syn på ett av de syften som kravet på arbetstillstånd för montagearbetare fyller, nämligen att förebygga oro på arbetsmarknaden. Detta syfte måste hållas för ögonen när man går att bedöma i vilken utsträckning undantag kan medges från arbetstillståndskravet. Ang. utlänningspolitiken, m.m. Det har framhållits i skilda sammanhang att det inte råder enhetlighet i Norden i denna fråga. Sverige och Danmark har en tillståndsfri tid på 14 dagar, medan Norge och Finland inte har någon tillståndsfri tid alls. även i fråga om tillståndsprövningar — prövningens syfte och omfattning — föreligger olikheter, främst mellan Sverige och Danmark å ena sidan och Norge och Finland å andra sidan. Med hänsyn härtill synes det erbjuda vissa svårigheter att åstadkomma enhetlighet i denna fråga inom Norden, en enhetlighet som i och för sig vore önskvärd. Vi har försökt att åstadkomma en samordning genom överläggningar. Låt mig beträffande den föreslagna nya centrala utlänningsmyndigheten kraftigt betona den vikt som jag fäster vid sammanföringen av tillståndsoch anpassningsfrågor under en enda myndighets ansvar. Argumenten är angivna i propositionen, och jag behöver inte upprepa dem här. Jag vill emellertid framhålla att det fortsatta arbetet med myndighetens organisation har som allmänt mål att i all möjlig utsträckning få till stånd en integration av myndighetens olika uppgifter, så att anpassningsfrågorna blir beaktade i alla stadier av myndighetens kontakter med invandrare. Som alla förstår kan dessa frågor inte få sin slutgiltiga lösning till den 1 juli nästa år, men en bit på väg kan man komma bland annat genom att flytta in de uppgifter som arbetsgruppen för invandrarfrågor nu har till den nya myndigheten. Den slutgiltiga organisatoriska lösningen tror jag måste växa fram efter hand under en Övergångstid. Vad som främst har betydelse för myndighetens framtida organisation och arbetsformer är resultatet av utredningen om invandrarnas anpassning. Men jag vill gärna peka på ett par andra faktorer av betydelse, nämligen det arbete som pågår beträffande den inre utlänningskontrollens utformning. Jag hoppas att vi därvidlag skall finna lös ningar som tillgodoser de önskemål om en uppmjukning och ett underlättande som har framförts från åtskilliga håll. Det betyder att vi hoppas att det skall vara möjligt att nå förenklingar redan till den 1 juli nästa år. En tillfredsställande slutlig lösning blir dock beroende av i vilken utsträckning det blir möjligt att utnyttja andra kunskapskällor än de som för närvarande står till förfogande. Vad jag nu sagt leder fram till att de organisatoriska lösningar som man kan göra den 1 juli 1969 då myndigheten inrättas får betraktas som provisoriska. Därefter får organisationsarbetet drivas kontinuerligt och omsättas i praktiken efter hand som förutsättningar skapas. Det blir väl tillfälle att återkomma till dessa frågor. Därmed, herr talman, har jag gett några synpunkter även utöver vad propositionen innehåller i den mycket viktiga fråga som vi i dag behandlar. Jag vill än en gång uttrycka min tillfredsställelse över utskottets behandling och över den enhälliga uppslutningen kring huvuddragen i propositionen från statsutskottets sida. Jag hemställer att kammaren måtte följa statsutskottet i dess förslag.

Jag vill ännu en gång bekräfta att enigheten i utskottet har varit påfallande stor beträffande alla grundprinciper i propositionen. Eftersom inrikesministern såg på mig när frågan om läkarnas betydelse i det här sammanhanget diskuterades vill jag också bekräfta att importen av läkare — särskilt under 1950-talet — har spelat en stor roll för våra möjligheter att sköta sjukvården tillfredsställande. Detsamma gäller tandläkarna inom folktandvården, och det märktes ganska ordentligt när utländska tandläkare här i stor utsträckning började dra sig tillbaka till sina hemländer, vilket förekom under en viss tid. Men jag begärde egentligen ordet för att diskutera frågan om montagearbetarna. Först vill jag säga att det står fullkomligt klart för oss att man skall försöka undvika oro på arbetsmarknaden. När det gäller montagearbetarna har oron enligt min mening egentligen orsakats av frågan om vilka arbetare med sådana här uppdrag som har betraktats just som montagearbetare. Vi har inom utskottet framfört den uppfattningen att denna benämning egentligen endast bör tillkomma de specialister som handhar maskiner och apparatur som de har särskild kännedom om. Vi är fullt på det klara med att det inte är i enlighet med de grunder som bör gälla att samtidigt ta in mindre specialiserade eller kanske rentav ospecialiserade arbetare för uppdrag av denna art och att kalla dem montagearbetare. Inrikesministern sade här att det i Finland inte finns någon tillståndsfri period. Detta är kanske formellt riktigt, men i Finland ger man automatiskt arbetstillstånd i tre månader för sådana här uppdrag. Skillnaden är här rent formell, förefaller det mig. I Finland behandlas alltså dessa arbetare som om de hade en arbetstillståndsfri tid på tre månader, eftersom man enligt praxis utfärdar sådana arbetstillstånd helt automatiskt.

Herr talman! I det paket vi nu diskuterar ingår tre propositioner, och det är också tre olika utskott som behandlat dessa propositioner. Det är närmast proposition nr 128 om medborgarskapslagen som föranleder mig att ta till orda. Redan vid fjolårets riksdag behandlades en motion som återkommit i år med nr I: 16 och II: 65. Vid granskning av proposition nr 128 finner man att den tar upp tre olika synpunkter på medborgarskapslagstiftningen. Man vill begränsa de statslösas antal, man vill också begränsa möjligheterna för en person att inneha flera medborgarskap, och vidare tar man upp ett förslag till ändring i lagen för erhållande av svenskt medborgarskap, det gäller närmast att förkorta tiden för att få bli svensk medborgare.

För det tredje gäller det barn utom äktenskap vars moder är svensk medborgare. Barnen kan alltså vid födelsen under dessa betingelser bli svenska medborgare. Men vi har en stor grupp av äktenskap där kvinnan är svensk medborgare och mannen icke är svensk. Åtskilliga äktenskap här i landet ingås under dessa betingelser, och det blir väl också vanligare med hänsyn till de internationella kontakter vi har. De barn som föds i dessa äktenskap får faderns medborgarskap och blir alltså inte svenska medborgare. Detta medför vissa problem i hemmen. Många kanske inte har kännedom om att barnen under sådana betingelser inte blir svenska medborgare. I en del äktenskap kanske det blir barn med olika medborgarskap. Låt oss säga att det blir ett barn före äktenskapet, och modern är svensk. Då blir barnet svensk medborgare. Om föräldrarna sedan gifter sig och får barn i äktenskapet, erhåller dessa barn faderns medborgarskap. Det kan vara litet olyckligt att det i samma äktenskap finns barn av olika medborgarskap. Vi har här i landet haft principen att det är härstamningen, föräldrarnas medborgarskap, som är avgörande, medan man i andra länder har andra principer. Den som föds i ett sådant land Ang. utlänningspolitiken, m.m. blir automatiskt medborgare där. Vi har i detta fall gamla principer, och det har inte varit några större problem tidigare när de flesta äktenskap ingicks mellan svenska medborgare. Dessa problem uppstår när det ingås äktenskap där fadern är utländsk medborgare. Första lagutskottet har vid behandlingen av dessa motioner delvis gått oss till mötes genom att man vill bringa till riksdagens kännedom att dessa barn i socialt hänseende blir bättre behandlade, särskilt när det gäller folkpension, förtidspension och vårdbidrag. För att åtnjuta dessa förmåner måste vederbörande vara svensk medborgare. Det är i och för sig bra att man kan lösa den sociala delen av detta problem. Men i själva grundfrågan har man inte gjort någon ändring. Man har inte sagt någonting i slutklämmen, och jag utgår från att man i varje fall inte gått oss motionärer till mötes utan att frågan fortfarande är olöst. Om barnen växer upp i vårt land, går i svensk skola och fostras i svensk anda, tycker man att det vore ganska naturligt att de redan från början skulle få svenskt medborgarskap även om fadern vore utlänning. Många invänder att vi då får flerfaldigt medborgarskap. Jag tror inte att det har någon större betydelse under uppväxtåren. Det är väl först senare som det kan bli problem. Någon har sagt att det kan bli besvärligt vid värnplikten. Men det är ju inte något land som har så låg värnpliktsålder att inte vederbörande upp till 18 år kan ha detta dubbla medborgarskap och sedan själv ta ställning huruvida han vill ha moderns eller faderns medborgarskap. De allra flesta väljer väl medborgarskap i det land där de har fostrats och där de vistas. Det bästa vore att man så fort som möjligt kunde få medborgarskap i det land där man verkar. Det är ju också medborgarskapet som ger möjlighet till inflytande. Men detta kan vi inte råda över, ty de olika länderna har olika lagstiftning i detta fall. Vi kommer ändå inte ifrån detta pro Ang. utlänningspolitiken, m.m. blem. Motionerna har denna gång inte bara varit på remiss till de institutioner där de var i fjol utan även till barnavårdsnämnderna i Västerås, Borås och Stockholm. De yttranden som de har avgivit över motionerna har varit positiva. I Västerås exempelvis har man påvisat att där finns 1506 utländska medborgare som fötts till utländska medborgare där. Det är väl likadant i många andra orter. Där vi har en koncentration av utländsk arbetskraft händer det ofta att de män som kommer till vårt land gifter sig med svenska flickor, och därigenom får barnen faderns medborgarskap. Jag tror därför att den översyn som vi här har krävt — det är inte fråga om någonting annat — om möjligheten att lösa detta problem vore önskvärd. Vi behöver nog inte sätta till någon stor parlamentarisk utredning för att klara av dessa problem. Vi har därför i motionens kläm krävt att riksdagen skulle i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om en översyn av gällande bestämmelser i vad avser medborgarskap för här i riket bosatta barn, där endast den ena av föräldrarna är svensk medborgare. När första lagutskottets utlåtande här kommer upp kommer jag att yrka bifall till motionerna I: 16 och IT: 65.

Herr talman! De motioner som herr Dahlberg här har talat för så engagerat måste ses i sammanhang med bl.a. proposition nr 128 som första lagutskottet har haft till behandling samtidigt med motionerna. Motionärerna hoppas — och indirekt gjorde herr Dahlberg det här — att det inte skall behöva uppstå något motsatsförhållande mellan proposition och motioner och vill att riksdagen skall uttala att så inte är fallet, och utskottet har därför lagt ned mycket omsorg på att undersöka den saken.

Jag har svårt att tro att riksdagen vill rekommendera Kungl. Maj:t en dubbelmoral — det kan låta hårt, men jag måste använda ordet — i internationella sammanhang, där vi annars alltid uppträder korrekt och har namn om oss att respektera avtal som vi ingår.

Jag kunde inte i herr Dahlbergs anförande finna någon antydan om att han tänkte göra detta, däremot att han står fast vid förslaget om en översyn av medborgarlagstiftningen med det syfte som motionärerna har redovisat. Och då nödgas jag säga, att om man underlåter det förra men gör det senare, innebär det ett försök att kringgå ett dilemma med en tvetydighet som riksdagen inte gärna kan medverka till. blem” som uppkommer när barnen inte har svenskt medborgarskap från födelsen. Men han gav inte några egentliga exempel på olägenheterna därvidlag.

Det är svårt att förstå hur ett barn i förskoleåldern i allmänhet skulle behöva lida några sociala eller psykologiska men av detta, om barnet bor tillsammans med båda föräldrarna. Däremot finns det några få men betydelsefulla sociala och ekonomiska förmåner som dessa barn går miste om i de fall det inte finns något avtal mellan Sverige och faderns hemland om att dessa förmåner skall utgå ömsesidigt. Utskottet nämner t.ex. folkpensionsförmånerna och vårdbidrag vid invaliditet och vill i anledning av motionerna att Kungl. Maj:t utreder möjligheterna att låta i Sverige bosatta utländska barn få del i de sociala förmåner där de ännu inte har full likställighet med svenska barn. Jag är glad över att herr Dahlberg uppfattade detta som ett tillmötesgående mot motionärerna, ty det är det.

Ang. utlänningspolitiken, m.m. Herr talman!

Herr talman! Att man ingår en konvention kan ju inte innebära att man för all framtid godtar den. Vi har ett stort antal konventioner framför allt på det sociala området. Det hindrar inte att vi här i Sverige gör utredningar och annat som har samband med dessa konventioner. Det är först när man har gjort en översyn och av den finner att det bör ske en ändring som yrkanden på undantag kan få göras. Man vet inte i dag vad en översyn på detta område leder fram till. Det är klart att det dubbla medborgarskapet har sina praktiska konsekvenser. Men det är som fru Lindström säger, att dessa barn inte är dubbla medborgare längre än till den tidpunkt då exempelvis fadern till barnet söker svenskt medborgarskap. Då söker föräldrarna naturligtvis också medborgarskap för barnet, och på det sättet löser sig frågan. I det fall då man håller fast vid åldersgränsen fem år för att få bli svensk medborgare behöver inte barnet ha dubbelt medborgarskap mer än några få år. Det är det som gör att jag tror att det i praktiken skulle vara lätt att ordna denna fråga. De allra flesta som finner sig till rätta i vårt land söker ju svenskt medborgarskap. Jag tror inte det är många som uppehåller sig i vårt land under längre tid utan att söka svenskt medborgarskap. Har de fått fotfäste här och bildat familj söker de medborgarskap och får samma rättigheter som svenska medborgare i gemen. Meningen med detta ärende är väl också att man så fort som möjligt skall ordna det så. Man har en känsla av att utlänningspolitiken också går ut på att se till att de som kommer till vårt land så fort som möjligt får kontakt med samhället därest de vill stanna. På den korta tid som fem år utgör får de tillfälle att visa vad de går för, och många blir svenska medborgare. Det är givet att det i dessa familjer lika väl som i svenska familjer kan uppstå slitningar med skilsmässa som följd. Då kommer barnet i blickpunkten och frågan uppstår om vem som skall få vårdnaden om det. Har barnet faderns medborgarskap, har denne kanske också ett pass där barnet är infört. Det innebär att fadern kanske anser att barnet är hans. Vid skilsmässor är det visserligen domstolarna som avgör vem som får vårdnaden. Jag anser dock inte att det är för mycket att begära en översyn. Detta är också i viss mån en jämlikhetsfråga. Här tillmäter man inte kvinnan den roll som man ofta i jämlikhetsdebatten vill göra gällande. Jag tror att det finns länder som enbart tillmäter kvinnan den avgörande rollen när det gäller medborgarskap. Jag anser att även vi i vårt land borde pröva om inte frågan skulle kunna lösas genom en översyn i första hand för att sedan presentera den för riksdagen och redovisa resultatet. I andra kammaren bifölls det yrkandet med 116 röster mot 65. Där finns alltså ett stort intresse för en översyn av frågan.
Herr talman! Ja, herr Dahlberg, visst kan man göra utredningar i frågor som berörs i konventioner som vi har undertecknat, men vi har aldrig undertecknat en konvention och samtidigt beslutat sätta i gång en utredning i det öppna syftet att genomföra en lagändring stick i stäv med andemeningen i den konventionen. Herr Dahlberg påpekade att detta är en fråga om jämlikhet. Visst är det bestickande att när båda föräldrarna en ligt svensk lag är vårdnadshavare och förmyndare för barnet, endast den ena föräldern — fadern — bestämmer barnets medborgarskap.

I den svenska praktiken blir regeln mycket modifierad, och det är inte sällan som fadern-mannen skulle kunna ha viss anledning att för sin del klaga över bristande jämlikhet i förhållandet mor— far—barn i medborgaravseende. Om praxis i tillämpningen av vår lagstiftning står det mycket i utskottsutlåtandet. Men jag är inte säker på att alla har läst detta utmärkta utlåtande, så att jag vill mycket kort rekapitulera några fakta som står bakom detta mitt påstående: Barn till svensk kvinna och utländsk man, fött före äktenskapet, följer moderns medborgarskap och behåller sitt svenska medborgarskap även sedan föräldrarna har gift sig och så länge de bor i Sverige. Barn till svensk kvinna och utländsk man, som skiljer sig, tilldöms nästan alltid modern. Sedan hon fått vårdnaden kan hon ansöka om och erhåller då alltid svenskt medborgarskap för sitt barn, vare sig mannen samtycker eller inte. Det är endast i bestående äktenskap, där för äldrarna har skilda medborgarskap, som barnet en kort tid — högst fem år som jag sade nyss — kan få vänta på att bli svensk medborgare tillsammans med sin far. Även regeln att barn i bestående äktenskap följer fadern i medborgaravseende har undantag i vår svenska praxis.

I sådana fall accepterar Kungl. Maj:t ändå att ge barnet svenskt, dvs. i det här fallet dubbelt medborgarskap. Detta är praxis, och det finns alltså rätt många modifikationer i faderns roll som riktningsvisare i fråga om familjens och barnens medborgarskap. Vi har redan en praxis som prövar varje enskilt fall med stor generositet, men det är skillnad mellan att vidmakthålla en sådan praxis och att göra en direkt ändring i medborgarskapslagstiftningen, en ändring som skulle göra det till regel med dubbla medborgarskap för alla barn till svensk mor och utländsk far här i landet.
Herr talman! Till fru Lindström vill jag säga att det faktiskt är så att om barnet föds utom äktenskapet får det moderns medborgarskap. Om det funnes allmän kännedom om detta, tror jag att många skulle leva under sådana förhållanden, Det vore väl inte heller riktigt, ty det skulle kanske innebära otrygghet för barnet på annat sätt genom att det inte skulle få det skydd som ändå äktenskapet utgör i händelse av att maken-fadern går bort osv. Jag tror att om dessa förhållanden blir allmänt kända finns det risk för att många kommer att leva i s.k. Stockholmsäktenskap. Då ser alltid modern till att barnet blir svensk medborgare. Genom att föräldrarna ingår äktenskap kommer barnen i fortsättningen att bli utlänningar. Det är detta problem vi vill komma till rätta med. Detta måste i viss mån anses vara en jämlikhetsfråga. Skall vi handla på det sättet att John Bulls söner väger mera än moder Sveas egna döttrar?

Herr talman! Låt mig allra först beröra en olägenhet som har uppstått vid detta ärendes behandling. Det är ju tre skilda propositioner som nu diskuteras, den ena rörande riktlinjer för utlänningslagen. Propositionerna har lagts fram vid skilda tidpunkter, vilket skapat en viss förvirring. Man har nämligen inte kunnat få ett samlat motionsskrivande, vilket i sin tur har medfört en hel del trassel vid utskottsbehandlingen av propositionerna. Jag har fått kontakt med detta ärende i andra lagutskottet, som haft att ta ställning till förslaget om ändring av utlänningslagen. Som framgår av andra lagutskottets utlåtande är utländsk montör och teknisk instruktör, som styrker att han har att utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller reparation av maskiner eller dylikt, inte skyldig att ha arbetstillstånd, om arbetet inte tar mer än 14 dagar. Detta spörsmål har herr Kaijser tidigare berört, men det är värt ytterligare ett påpekande, och som reservant i andra lagutskottet vill jag nu säga några ord. I ett par högermotioner har förordats en förlängning av den här mycket korta tiden. Som ett alternativ har motionärerna föreslagit att någon form av au tomatisk tillståndsgivning skulle införas för ifrågavarande grupp av utländska arbetare, i de fall de 14 dagarna visar sig vara otillräckliga. Jag har tillsammans med fröken Wetterström i andra kammaren reserverat mig mot majoritetens ställningstagande till motionerna. Innan jag går närmare in på sakfrågan vill jag framhålla att det inte har varit särskilt stor skillnad mellan majoritetens och reservanternas syn på det här problemet. Vid utskottsbehandlingen framkom dock att statsutskottet redan berört problemet i samband med behandlingen av den större frågan om arbetstillstånd över huvud taget skall krävas av ifrågavarande kategori arbetare. Majoriteten i andra lagutskottet ansåg sig då inte kunna avvika från det mäktiga statsutskottets ställningstagande, nämligen att det liksom hittills bör tillkomma Kungl. Maj:t att avgöra frågor om förlängning av den tillståndsfria tiden. Det var på den punkten svårigheterna uppstod. I andra lagutskottet sade vi oss att det är orimligt att två utskott har skilda majoritetsuppfattningar i en fråga och förelägger riksdagen sina utlåtanden för behandling samma dag. Å andra sidan får riksdagen inte behandla samma ärende två gånger under ett år. Därför fick lagutskottet naturligtvis rätta sig efter statsutskottet. I andra lagutskottet nöjer man sig emellertid inte med detta utan gör ett tillägg i motionens syfte. Man säger nämligen att det kan förutsättas att Kungl. Maj:t tar upp den här aktualiserade frågan i samband med en prövning av utlänningskungörelsens bestämmelser. Och det finns verkligen skäl att ompröva den här regeln. I vår reservation — som i sin tur hänvisar till reservation nr 1 i statsutskottets utlåtande — framhålles att den nuvarande arbetstillståndsfria tiden är mycket kort i jämförelse med internationell praxis. Statsrådet Johansson har just talat om de olika tidsperioder som tillämpas i andra länder. Vår regel ger onekligen upphov till stora svårigheter. in annan sak som bör påtalas och som har samband med detta spörsmål är naturligtvis det sätt på vilket man kringgår lagen och kungörelsen. Kammarens ledamöter kan själva förstå reaktionen hos en reparatör från annat land som kommer hit och skall utföra en reparation och det visar sig att den arbetstillståndsfria perioden på 14 dagar inte räcker till. Då har han — som herr Kaijser sade — att antingen fara hem till sitt land igen eller att resa till ett näraliggande land. Det har ifrågasatts om det räcker att åka exempelvis till Köpenhamn och där ansöka om arbetstillstånd. Då har man i stället gjort så att man skickar in en ansökan redan medan vederbörande är kvar här i landet i sitt jobb och låter utlänningskommissionen behandla den. Man vet att det tar ungefär fjorton dagar innan utlänningskommissionen sammanträder, och under tiden kan polisen inte förpassa vederbörande ut ur landet. På det sättet får man en frist så att arbetet kan fullföljas. Det kan inte vara rimligt att det skall gå till på det sättet, utan här måste en ändring ske, vilket vi hoppas skall kunna ske via utlänningskungörelsen. Herr talman! Detta var endast ett litet exempel på vilka besvärligheter som kan uppstå på grund av den snäva tiden. Jag tror inte att arbetsmarknadsparterna behöver känna sig oroliga för de konsekvenser som en ändring kan få. Det är ingen stor grupp det gäller utan en mycket liten. Men alla parter skulle säkert vinna på att man vore något mer generös. Herr talman! Jag kommer vid bifall till reservation 1 vid statsutskottets utlåtande att yrka bifall till reservationen vid andra lagutskottets utlåtande.
Herr talman! Herr Höäbinette har rätt så till vida att vi vid behandlingen av förslaget till ändringar i utlänningslagen har betraktat det förelagda förslaget såsom beroende av de riktlinjer som statsutskottet behandlade i anledning av proposition 142.

Vidare är jag inte riktigt säker på att vi accepterade de exempel man anförde såsom svårigheter av praktiskt taget oövervinneligt slag, därför att det kan inte beröra ett mindre antal men ändå vara förenat med betydande svårigheter att klara problemet. Om vederbörande företag i utlandet, som skall sända arbetskraft till Sverige för tillfälliga uppgifter, redan från början kan räkna med att 14 dagar är för kort tid, kan arbetstillstånd för en längre tid sökas redan innan arbetarna sänds till Sverige. Vi hade i utskottet också klart för oss att om man bedömde arbetet inte vara av längre varaktighet än att det klarades på 14 dagar kunde det vid reparation av en tidigare levererad vara uppträda komplikationer t.ex. på så sätt att reparationen visade sig vara besvärligare än vad man från början räknat med. I sådant fall hade vi i utskottet den uppfattningen att man kunde tillämpa en sådan ordning att förlängd vistelse begärdes direkt från den arbetsplats där vederbörande arbetade. Nu vet jag inte, herr talman, om jag i detta avseende behöver utveckla mina synpunkter längre. Jag tror att herr Häöbinette har rätt. Om man bifaller reservationen till statsutskottets utlåtande nr 196 så bör man som en konsekvens därav också bifalla reservationen till andra lagutskottets utlåtande nr 73, eftersom ärendena enligt min uppfattning bör behandlas lika från båda utskotten. Detta om andra lagutskottets utlåtande nr 73. I anledning av herr Dahlbergs anförande vill jag gärna säga att frågan har varit uppe i andra lagutskottet och föranlett ett särskilt yttrande, som finns på sista sidan i utskottsutlåtandet. Det gäller medborgarskap för barn som är födda i äktenskap, där endast modern är svensk medan fadern är utländsk medborgare. Utskottets behandling av denna del av ärendet var väl egentligen inte en realbehandling utan närmast ett resonemang om hur det egentligen kunde ligga till, men de enda besvärligheter vi kunde få fram gällde de sociala förmånerna, speciellt de bidrag som utgår från folkpensioneringen och vilka ett Ang. utlänningspolitiken, m.m. sådant barn kunde gå miste om. Detta problem har första lagutskottet observerat och behandlat positivt genom att begära en översyn av reglerna. I fråga om medborgarskap för barn var vi fullt på det klara med att om mannen vill söka svenskt medborgarskap — det gäller huvudsakligen fall där kvinnan är svensk och mannen utländsk medborgare — och får svenskt medborgarskap så får även barnet svenskt medborgarskap. Följaktligen utgick vi från att det knappast kan bli några svårigheter för ett barn som är fött i Sverige och har vistats i Sverige till den dag då man söker anställning på arbetsmarknaden. När barnet är 18 år kan det för övrigt söka eget medborgarskap. Såsom fru Lindström sagt — jag tror att det även är skrivet i första lagutskottets utlåtande — kan sådant medborgarskap erhållas tidigare om omständigheterna är sådana att detta är motiverat. Under sådana förhållanden kan jag inte finna att det yrkande som har framställts av herr Dahlberg har något annat fog för sig än att han tycker att det vore mera rättvist om barnet fick sitt dubbla medborgarskap. Såsom fru Lindström också har anfört finns det vissa betänkligheter mot att gå en sådan väg. Det skulle nämligen strida mot en internationell konvention.

Herr talman! Beträffande andra lagutskottets utlåtande nr 73 vill jag framhålla, att jag inte var närvarande vid justeringen och alltså inte kunde underteckna det särskilda yttrande som finns fogat till utlåtandet. När det sedan gäller de praktiska konsekvenserna, vilka förste vice talmannen var inne på, vill jag betona att det inte bara är en rättvisefråga. Man kan nämligen tänka sig att en utländsk man, som gifter sig med en svensk kvinna och får barn med henne, har ett sådant förflutet att han inte får svenskt medborgarskap. Har han exempelvis be gått en förseelse så får han inte sitt svenska medborgarskap, och då kan inte heller barnet få det förrän det blir 18 år. Det är ytterst sällan man kan ge barnet företräde, när fadern är utländsk medborgare. Man kan inte heller tvinga en utländsk medborgare att söka svenskt medborgarskap. Avgörandet ligger helt och hållet i hans egen hand. Han kan ansöka om det efter fem år, om han har fört en hederlig vandel, men han kan också skjuta på det, något som främst sker på grund av värnpliktsförhållanden. Det är mycket vanligt att framför allt finska medborgare inte vill söka svenskt medborgarskap därför att de riskerar att få göra svensk värnplikt. De har ofta väntat till över 40 års ålder. Sådana problem kan också komma in i bilden. Den som blir svensk medborgare får finna sig i svenska lagar, och många finner dem vara av den arten att de vill behålla sitt utländska medborgarskap tills de kommit så långt upp i åren att de inte kan bli inkallade till militärtjänstgöring i Sverige. Finländare som t.o.m. varit med både i första och andra vinterkriget och sedan blivit svenska medborgare har fått göra värnplikt i Sverige även om de fullgjort sådan många gånger om i Finland. Sådana förhållanden försvårar för många att söka svenskt medborgarskap, och det kan också finnas annat som gör att somliga vill behålla det utländska medborgarskapet, och då blir heller inte barnet svensk medborgare förrän det kommit en bit upp i åren.

De fall som herr Dahlberg nämnde om värnplikten som ett skäl att avslå faderns och barnets medborgarskapsansökan omnämnde jag själv i fjol. Det var en praxis som fanns på min tid, men utvecklingen går fort. En ytterligare liberalisering av praxis har inträtt i samband med den allmänna liberalisering som utlänningslagstiftningen nu genomgår. Nu blir barnet inte i något fall vägrat svenskt medborgarskap, när skäl finns för att barnet behöver detta medborgarskap, även om fadern skulle vara värnpliktsvägrare. En av grundsatserna i 1963 års europarådskonvention vore, att en person, som efter egen ansökan bleve medborgare i en stat, skulle förlora sitt tidigare medborgarskap.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr 136, som behandlats i första lagutskottets utlåtande nr 49, utgör enligt justitieministern endast en första begränsad etapp i en översyn av den familjerättsliga lagstiftningen. En mer genomgripande revision av äktenskapslagstiftningen än den som är möjlig på grundval av nu föreliggande material bedömes erforderlig inom en inte alltför avlägsen framtid. De ändringar i giftermålsbalkens regler om förutsättningar för äktenskaps ingående och upplösning som föreslås i denna första etapp är emellertid mycket betydelsefulla. Förslaget innebär således bl.a. att äktenskapsåldern för män sänks från 21 till 18 år, att epilepsi och könssjukdom slopas som äktenskapshinder samt att lysningen blir frivillig. Detta föreslås i fråga om äktenskaps ingående. I fråga om äktenskaps upplösning föreslås att rätten till omgående äktenskapsskillnad vid otrohet inte längre skall vara ovillkorlig. Om hänsyn till barnens bästa eller andra skäl talar därför, skall domstol i stället kunna döma till hemskillnad. Detta förslag är i överensstämmelse med den rekommendation av Nordiska rådet som syftar till att hindra förhastad upplösning av äktenskap. Vidare föreslås en ök ning av antalet borgerliga medlare och större möjligheter än för närvarande att påkalla medling utan samband med skilsmässa. Beträffande det mesta är lagutskottet enigt, men framför allt på en väsentlig punkt, vid vilken jag nu skall uppehålla mig, går meningarna isär. Jag avser frågan om äktenskapsåldern, vilken väl också är den fråga som hos allmänheten tilldrar sig det största intresset; För närvarande gäller att man under 21 år eller kvinna under 18 år inte får gifta sig utan tillstånd av den länsstyrelse, där den som är minderårig har sitt hemvist. Den som är under 21 år och inte varit gift tidigare får vidare inte gifta sig utan samtycke av föräldrarna. I propositionen liksom av utskottsmajoriteten föreslås nu att äktenskapsåldern för män sänkes till 18 år, varigenom åldersgränsen skulle bli densamma för båda könen. Det kan erinras om att den nuvarande äktenskapsåldern för män härrör ända från 1734 års lag och att enligt förarbetena till 1915 års lag en sänkning av denna ålder ej ansågs tillrådlig med hänsyn till den jämförelsevis sena utvecklingen hos den manliga ungdomen. Vidare ansågs det från rättslig synpunkt fördelaktigt att äktenskapsåldern sammanföll med myndighetsåldern. Familjerättskommittén konstaterade för sin del att åtskilligt ändrats sedan 1915, både i fråga om ungdomens ekonomiska situation och i fråga om det sexuella förhållandet mellan könen. Enligt kommittén torde såvitt angår kravet på kroppslig utveckling numera knappast någonting vara att invända mot att äktenskapsåldern för män sänks något. Däremot kunde det svårligen bestridas att en man i åldern 18 till 20 år i regel saknar önskvärd allmän erfarenhet och mognad för att ingå äktenskap. Familjerättskommittén kom närmast till den uppfattningen att ingen sänkning av äktenskapsåldern var önskvärd, men ansåg sig slutligen kunna föreslå en sänkning av äktenskapsåldern för man till 20 år. Det förslaget fick ett övervägande gynnsamt mottagande under remissbehandlingen, varför propositionens förslag om en sänkning av åldersgränsen för man ända ned till 18 år egentligen borde väcka förvåning. I den vid utskottets utlåtande fogade reservationen nr 1, bakom vilken står inte bara högermän, utan också representanter för socialdemokraterna och folkpartiet, föres i stort sett samma argumentering som familjerättskommitténs. Vi reservanter understryker att ungdomens utbildningstid förlängts, både genom den utsträckta obligatoriska skolgången och genom de stegrade kraven på yrkesutbildning. Detta har till följd att de unga nu kommer senare ut i förvärvsarbetet och där kan tillägna sig de erfarenheter och den mognad som detta innebär. Mot ingående av äktenskap vid alltför ung ålder talar också den höga skilsmässofrekvensen bland dispensäktenskapen. Vi reservanter har ingen erinran mot den praxis som utvecklats i dispensärendena — dispens beviljas nu regelmässigt när barn väntas — men vi anser att de många dispensfallen inte får bli normgivande och innebära en så kraftig sänkning av äktenskapsåldern för män som till 18 år. Syftet bör ju vara att förhindra äktenskap som hotas av svårigheter och upplösning genom att kontrahenterna saknar tillräcklig mognad och erfarenhet. Jag nämnde skilsmässofrekvensen för dispensäktenskapen. Familjerättskommittén redovisar en undersökning som utvisade att skilsmässofrekvensen efter fem år var omkring tre gånger större bland dispensäktenskap än bland övriga och efter tio år ungefär dubbelt så stor. Vidare visade utredningen att riskerna för skilsmässa under äktenskapets fem första år ökar med sjunkande ålder hos kontrahenterna. Som orsak till skilsmässorna anges problem med bostad och ekonomi, vantrivsel i äktenskapet, otro Ang. ändring i giftermålsbalken, m.m. het, omognad och brist på ansvarskänsla för familjen. Även om utredningsresultatet får tas med viss reservation tycker jag att det manar oss till stor försiktighet vid en eventuell sänkning av äktenskapsåldern. Svea hovrätt har också i sitt remissyttrande framhållit att man bör avvakta erfarenheterna av en sänkning till 20 år, innan ytterligare sänkning övervägs. Att vi reservanter trots redovisade betänkligheter förordat en sänkning av äktenskapsåldern för män till 20 år beror på att myndighetsåldern, för närvarande 21 år, nästa år väntas bli sänkt med ett år. Som från flera håll framhållits innebär det uppenbara fördelar med överensstämmelse mellan mannens äktenskapsålder och myndighetsåldern, då mannen härigenom kan vara förmyndare för barn i äktenskapet. Slutligen beklagar vi reservanter att dessa båda åldrar med sina många beröringspunkter inte kunnat behandlas i riksdagen samtidigt. Herr talman! Mitt namn återfinns också under reservation nr 6, som avser medling. Reservationen är blank, varför jag skall fatta mig mycket kort. Med tillfredsställelse konstaterar jag att antalet borgerliga medlare ökats. Det hade enligt min mening varit önskvärt med en ytterligare ökning, genom en generösare behandling av exempelvis motionerna 1:983 och II: 1254, i vilka föreslås att behörigheten att medla för församlingspräst i svenska kyrkan och borgerlig medlare skall vara generell, dvs. oberoende av var makarna är kyrkobokförda eller bosatta. Principiellt vill jag nämligen, så långt det är möjligt, stödja människors naturliga önskemål att fritt kunna välja medlare. Såvitt jag förstår bör samhället i eget intresse hjälpa dem och hjälpa dem i tid att söka rädda äktenskapet. Antalet skilsmässor är i vårt land skrämmande stort och befinner sig i ständigt stigande. Från år 1920 till år 1966 steg årssiffran från 1325 till 10 288.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

Herr talman! Med kammarens medgivande tänker jag ta upp en viss principdiskussion kring den proposition som icke är framlagd — jag beklagar det — men som vi väl alla förväntade oss när vi i somras fick läsa regeringens principdeklaration kring utredningen om kvinnans status i Sverige.

Vi hade väl hoppats att vi skulle få något mer substantiellt, något av mera principiell karaktär när vi fick den länge väntade propositionen kring äktenskapslagstiftningen. Vi får hoppas att det kommer ganska snart, vid nästa års riksdag. Det är desto mer angeläget som det finns få lagar som verkligen reglerar förhållandet mellan individer och som så klart skriver in kvinnornas ställning i ett samhälle som äktenskapslagstiftningen. Den som vistas i u-länder och möter jurister och bildade kvinnor får ofta höra hur man just för fram äktenskapslagstiftningen som den lag vilken fortast bör ändras för att ge en diskriminerad grupp likaberättigande. Det är också ganska intressant att notera att när FN:s Commission of the Status of the Women för två å tre år sedan sam lade jurister från hela världen för att diskutera äktenskapslagstiftningen, då förde man fram vår nordiska lagstiftning såsom den mest efterföljansvärda. Vi har för vår del funnit att vår lagstiftning, som 1920 i vissa stycken harmonierades med lagstiftningen i de övriga nordiska länderna, i dag egentligen är mogen att ändras i en jämlikhetsriktning, ändras i takt med ett nytt samhälle som vuxit fram. Vi kan också se ett mycket intressant faktum inom EEC-länderna, där de aktiva kvinnoorganisationerna, de aktiva parlamentarikerna och de aktiva juristerna har krävt att man skall harmonisera EEC-blockets äktenskapslagstiftning i en liberalare riktning. Det är helt naturligt, eftersom en lång rad av dessa länder — Frankrike, Italien, Holland, Belgien, Luxemburg, andra att förtiga — fortfarande har en lagstiftning som mer eller mindre gått tillbaka på Code Napoléon från 1804. I Frankrike har man visserligen något moderniserat den men där är — som det tyvärr är hos oss — fortfarande = försörjningsbegreppet «inskrivet, dessutom också mannens förmynderskap över hustruns inkomster. Den modernaste lagstiftningen på detta område inom EEC-blocket är den västtyska, den som har satts upp som mål för allt reformarbete på hithörande fält men som vi från våra nordiska utgångspunkter ingalunda kan acceptera. Denna lag — två eller tre år gammal — ger visserligen kvinnan rätt att ha yrkesarbete också sedan hon har gift sig, men det kommer ett mycket viktigt tilllägg: förutsatt att detta icke strider mot hennes skyldigheter som maka och mor. Jag tycker att det principresonemang som departementschefen har fört in i remissvaret till FN och i proposition nr 136, pekar långt framåt.

När vi nu från de två föregående talarna har hört viss tveksamhet uttalas om en sänkning av äktenskapsåldern, vill jag bara peka på att man världen runt har betydligt lägre äktenskapsålder än vi har. Man behöver inte alls peka på de nordiska sammanhangen. Dem känner vi till och dem försöker vi såvitt vi kan anpassa oss efter.

Men vi kan gå litet längre. Vi kan t.ex. se på Belgien, där mannen har rätt att gifta sig vid 18 år och kvinnorna vid 15, Frankrike där mannen har rätt att gifta sig vid 18 år och kvinnan vid 15. Västtyskland skall nästa år ändra äktenskapsåldern till 18 år för män och 15 år för kvinnor. Irland går längre, 14 respektive 12 år. Storbritannien har stipulerat 16 år och Schweiz 18. Luxemburg har också 18 år för män och 15 för kvinnor. Jag tycker att vi skall se ett stycke utöver det nordiska samarbetet när vi tar ställning till detta spörsmål. Man skall inte vara så rädd för att sänka äktenskapsåldern. Därvidlag finns det förebilder överallt, om vi ser det internationellt. Att jag har begärt ordet beror — utom på det att jag faktiskt ansåg att en viss principdiskussion passar in även vid detta tillfälle — på att mitt namn återfinns på en reservation som är fogad till utskottets utlåtande. Efter den principdiskussion som statsrådet Kling har fört och efter den deklaration som han gjorde när han avlämnade propositionen har utskottet just inte tagit ställning till någon av dessa principer. Man har sagt att man i fråga om principer för den framtida lagstiftningen anser, att ändrade samhällsförhållanden och nya värderingar måste få sätta spår i en lagstiftning som är av så central betydelse både för enskilda och för samhället. Men utskottet är inte nu berett att på det underlag som står till buds göra några närmare ståndpunktstaganden i fråga om efter vilka linjer en kommande översyn och ett fortsatt reformarbete bör bedrivas. Vi som har haft en annan åsikt i utskottet har nog för vår del önskat, att utskottet och därmed också riksdagen på en mycket väsentlig punkt skulle göra ett uttalande. Statsrådet Kling säger i propositionen att hela elfte kapitlet i giftermålsbalken bör revideras från grunden, och han kommer till en kärnfråga när det gäller äktenskapens upplösning. Frågan om domstol skall döma till hemskillnad eller äktenskapsskillnad när söndring uppstått i ett äktenskap bör i princip vara beroende uteslutande på hur pass allvarlig och djupgående söndringen är. Meningen med hemskillnadsinstitutet är att ge makarna en betänketid i sådana fall, då det kan finnas utsikter till försoning. Både för skillnadsfrågan och för regleringen i samband med skilsmässan av makarnas ekonomiska förhållanden bör orsakerna till söndringen vara ovidkommande. Därför säger departementschefen — och han upprepar det i propositionen när han återger protokollet över justitieärendena — att det inte torde finnas utrymme för särskilda bestämmelser om otrohet i äktenskapet. Det är de meningarna som vi har önskat tillfoga. Vi har ansett det oändligt värdefullt att kunna ge en antydan om vad riksdagen anser när man skall gripa sig an med en revidering av den äktenskapslag vi har. Jag vill, herr talman, betona att det Ang. ändring i giftermålsbalken, m.m. är en revidering som mycket snabbt bör komma till stånd. Detta innebär endast en liten lappning av en lag som ändå har en hel del tankebegrepp, vilka principiellt skiljer sig från de åsikter och förhållanden som har vuxit fram. Vi har försörjarbegreppet och otrohetsbegreppet. Och det är min förhoppning att vi mycket snart verkligen får anledning till en reell diskussion om hela äktenskapslagstiftningen. Det är någonting som krävs så långt som vår jämlikhet och diskussionen om de lika villkoren har kommit på andra områden.